Herr talman! Börje Hörnlund ställde en del frågor som var något udda i sammanhanget, men jag skall försöka besvara dem. Först vill jag dock säga till Börje Hörnlund att jag vidhåller att det måste vara rimligt att låta regeringen göra en samlad bedömning av behovet av anslagsförstärkning för de regionala utvecklingsinsatserna. Det innebär att regeringen tar in uppgifter från länsstyrelserna och ser efter vilka anspråk som ställs. Med centerpartiets uppläggning förvandlas riksdagen till en kassaapparat, som klirrar i takt med att länsstyrelserna gör slut på sina stödpengar. Det kan inte vara rimligt. Börje Hörnlund säger att den socialdemokratiska politiken innebär ett ödeläggande av orter. Jag tycker nog att det finns anledning att uppmana Börje Hörnlund, den här gången lika väl som alla andra gånger när vi diskuterar regionalpolitik, att nypa sig själv i armen litet. Tittar man i backspegeln, kan man ändå konstatera att från den tid när vi hade en borgerlig regering här i landet och fram till nu har det blivit ganska ordentliga resultat — och positiva resultat. I Västerbotten, Börje Hörnlunds eget län, var det 1983 en ganska kärv situation. Den är avsevärt mycket bättre i dag. Samma sak gäller Sigge Godins län, Västernorrland, som dessutom är mitt födelselän. Tittar man i den statistik som föreligger, finner man inte alls siffror som stöder de uppfattningar som framförs av Börje Hörnlund och Sigge Godin. Det är viktigt att slå fast detta. Låt mig sedan säga till Karl-Erik Persson att när talmannens klubba har fallit och beslut har fattats, borde vi rimligtvis vara överens om det som vi har fattat beslut om. Den socialdemokratiska gruppen i arbetsmarknadsutskottet står naturligtvis bakom vad utskottet har skrivit i betänkandet. Det utskottet föreslår är den politik som vi är inställda på att förverkliga. Byggnadsarbetarnas löneutveckling i Stockholm talar Börje Hörnlund om som den stora faran. Men det är faktiskt arbetsgivarna som betalar ut lönerna och inte några fackföreningar. Byggnadsarbetarna har haft en löneutveckling som legat något över 7 26,som Börje Hörnlund nämnde. Men det är som sagt arbetsgivarna som betalar ut lönerna. Låt mig slutligen lämna följande meddelande till Börje Hörnlund: Jag är mycket mycket intresserad av regionalpolitik.

Herr talman! Jag tackar för beskedet från Lars Ulander om att han är mycket intresserad av regionalpolitik. Tyvärr måste jag samtidigt konstatera att det ännu inte har märkts i praktisk handling. Men jag förstår att det kommer att märkas framöver, och då skall jag ära Lars Ulander. 125 Det är så, Lars Ulander, att det behövs pengar direkt. Eftersom regeringen inte har bemödat sig om att kontrollera läget ute på länsstyrelserna, har jag på egen hand gjort det. Det gäller då inte bara Västerbottens län. Jag kan säga att landshövdingen i Västerbottens län, förre moderatledaren i Stockholm, begär 50 milj.kr. för att kunna fullfölja de riktiga satsningar som det kommer in ansökningar om. Men Västerbotten utgör inte något undantag. Det förhåller sig på samma sätt i nästan alla län — även om beloppen inte är lika höga överallt. I det läget är det inte något överbud att begära en tilldelning direkt om 200 milj.kr. Det gäller ju att undvika avbrott i det viktiga beslutsfattandet och att kunna ge besked relativt snabbt. Lars Ulander säger att det är så bra så bra. Men efter det att socialdemokraterna tog över regeringsmakten har 2 700 ungdomar lämnat Västerbottens inlandskommuner. Kvar blir de gamla. I dag är medelåldern mycket hög. Tror Lars Ulander att man med den politiken bygger ett framtidssamhälle? Nej, det gör man inte. Situationen är tyvärr synnerligen allvarlig. Lägger man till detta ERU:s rapport, som redovisats i Dagens Nyheter, och länsstyrelsens rapporter om planerade nya arbetsplatser här i Stockholm och ändå inte blir oroad, ja, då måste man heta Lars Ulander.

Herr talman! Här säger Lars Ulander att den socialdemokratiska riksdagsgruppen kommer att följa det beslut som har fattats i och med att talmannen slagit klubban i bordet. Det är roligt att höra. Men jag hade faktiskt inte räknat med någonting annat. Däremot blir jag fundersam när Lars Ulander säger att regeringen skall göra en samlad bedömning. Det kan man inte läsa något om i detta betänkande. Jag måste därför fråga: Är det Lars Ulanders tolkning eller är det den socialdemokratiska riksdagsgruppens uppfattning som gäller? Och hur lång tid kommer det att dröja innan man, efter att ha fått in uppgifter från landets alla länsstyrelser, kan göra en samlad bedömning? I utskottsbetänkandet sägs någonting annat. Vad är det som gäller i fråga om de beslut vi fattar? Är det som Lars Ulander säger att det beslut gäller som följs av att talmannen slår klubban i bordet eller är det skrivningen i utskottsbetänkandet som gäller? Varifrån får Lars Ulander det andra som han här talar om?
Herr talman! Börje Hörnlund säger att jag inte visar i praktisk handling att det finns ett intresse för regionalpolitiken. Ja, den retoriken kan naturligtvis utnyttjas här. Självfallet har alla vi som arbetar i arbetsmarknadsutskottet ett alldeles speciellt ansvar. Men Börje Hörnlund och jag sitter ju med i den utredning som skall föra regionalpolitiken framåt. Således har Börje Hörnlund stora möjligheter att göra en insats. Vidare började Börje Hörnlund resonera om Stockholms utveckling. Men här gäller precis samma resonemang och bedömningar. Det är klart att vi måste titta på olika vägar för att utröna hur vi skall klara det här. Å andra = Prot. 1988/89:45 sidan finns det flera alternativ när det gäller att bedöma utvecklingen i 14 december 1988 Stockholm. Naturligtvis måste vi göra en noggrann uppföljning i detta avseende.

Jag hoppas att det också gäller Karl-Erik Perssons betänkande. Dessutom hoppas jag, som sagt, att vi kan vara helt överens på denna punkt.

Herr talman! Jag skall fatta mig ganska kort. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 2 och 4. Båda reservationerna handlar om stöd till regionala utvecklingsinsatser. Dels gäller det anslaget till lokaliseringsbidrag, dels gäller det ytterligare medel till landsbygdsoch glesbygdsinsatser. Regeringens förslag till åtgärder och hittills vidtagna åtgärder för att stärka regionalpolitiken anser jag vara ganska blygsamma. Arbetsmarknadsministern borde faktiskt rodna. Hon vill ju påskina att den regionala balansen i Sverige har förbättrats så till den grad att det i fråga om insatserna nu handlar om prioritering, inte om att bevilja medel. Det är ett faktum att det finns en regional obalans i det här landet. Den som inte tror det, kan göra en resa med tåg genom landet — tågen går ju ännu så länge och det skall de väl göra åtminstone några månader till — för att ta reda på hur det ser ut. Beträffande medlen till glesbygdsoch landsbygdsinsatserna är det av största betydelse att kampanjen ”Hela Sverige ska leva” inte helt mister sin trovärdighet. Det måste alltså finnas medel när det gäller att följa upp de idéer och förslag som har kommit från människor ute i landet. Den mobilisering i fråga om lokala initiativ som därmed faktiskt åstadkommits är ett utmärkt redskap för regionalpolitiken. Det är ju de lokala initiativen och de enskilda människorna, som utgör grunden för en lokal utveckling och som avgör om det över huvud taget blir någon lokal utveckling och hur långvarig den i så fall blir. Om det inte finns någon vilja att fullfölja den nämnda kampanjen, blir denna helt enkelt ett fiasko. Kritiken har varit ganska hård emellanåt. Kritikerna har talat om vackra färgtryck och om tidningar och broschyrer som östs över människorna i hela landet. Men samtidigt saknar man, och väntar på, konkreta politiska beslut om åtgärder. Låt inte den kritiken bli bekräftad. Landsbygdskampanjens material får heller inte dribblas bort bland olika 127 utredningar eller bli en framtidsfråga. Det behövs pengar för regionalpolitiskainsatser— den saken är klar! Vi har, tyvärr, fortfarande en regional obalans i Sverige.

Herr talman! Jag måste tyvärr ta kammarens tid i anspråk för att, åtminstone med hänsyn till Lars Ulanders fränder uppe i Junsele, undervisa Lars Ulander om den situation som råder i Västernorrland, eftersom han tydligen inte vet hur läget är. Länet förlorade 10 000 människor på 60-talet och 6 500 på 80-talet. Då är det inte så konstigt att arbetslöshetssiffrorna i dag är ganska låga, när människorna i stort sett har flyttat ifrån länet. Och bara för att socialdemokraterna här går en mjuk väg för att hitta resultat i en allvarlig fråga, kan inte vi i folkpartiet vara nöjda. Jag försökte göra klart för Lars Ulander och arbetsmarknadsministern att vi är rätt missnöjda, men vi tycker att man måste hitta en lösning för att komma framåt. Till det vill jag också lägga, Lars Ulander, att utflyttningen har skapat en åldersstruktur i glesbygdslänen som är katastrofal. Därtill skall dessutom läggas att 1 000 människor i Medelpad nu riskerar arbetslöshet på grund av Telis nedläggning, som jag talade om tidigare, och Kema Nobels planerade nedläggningar i Ljungaverk. Därutöver lägger televerket ner ytterligare ett antal tjänster. Glesbygden har redan förlorat sina jobb. Därtill är Lars Ulanders fackkompisar i dagarna ute och uppvaktar och talar om att 7 500 jobb riskerar att falla bort om kärnkraftsavvecklingen missköts. Det kanske kan mana till eftertanke. Jag vill ställa en fråga till Lars Ulander: Varför ändrar sig arbetsmarknadsministern från den ena veckan till den andra? Hon ändrar naturligtvis inte uppfattning därför att jag vill att hon skall göra det utan därför att hon har insett allvaret i läget. Med det vill jag avsluta och säga att regeringen skyndsamt skall se över länsanslagen, vilket vi är överens om. Detta är en resultatpolitik som folkpartiet har eftersträvat, och jag hoppas också att kontentan blir resultatpolitik till glädje för de län som nu saknar pengar i länsanslag.
Herr talman! Jag hade inte tänkt förlänga debatten, men efter Sigge Godins senaste resonemang vill jag göra en kommentar. Om man gör så som man gjorde mellan åren 1976 och 1982, dvs. pressar upp arbetslösheten i landet, är det klart att det händer vissa saker. Vad som nu håller på att hända bl.a. här i Stockholm är positivt, nämligen en negativ omflyttning. Det har naturligtvis att göra med dagens arbetsmarknadssituation som innebär att människor t.o.m. uppe i Junsele kan få jobb. Det är något att vara stolt över. Låt oss arbeta vidare på detta sätt, så kanske ännu mer folk flyttar tillbaka till Västernorrland. Men använd inte de metoder som man använde 1976—1982, utan de metoder som har använts därefter.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad Lars Ulander menar. Jag tycker att 14 december 1988 han skall lyssna på debatten. dr bärga Sn ar ST ERU säger att det efter 1982, med den tredje vägens politik som socialdemokraterna har fört, har blivit ökade regionala obalanser. Det är regeringens eget organ som säger det, inte oppositionen. Det är det som vi skall diskutera, Lars Ulander, som ligger oss närmast och som är de stora problemen. Dessutom säger ERU att 10 000 industrijobb riskeras på 90-talet. Det finns skäl att fundera över det och att diskutera det här, Lars Ulander, därför att det ligger framför oss och det är allvaret. Hur skall vi klara den situationen?
Herr talman! Jag vill bara nämna två procenttal för att belysa balansen. I december 1983, när den borgerliga budgeten fortfarande gällde, hade Västernorrland en arbetslöshet på 4,05 26. I oktober 1988 var den 2,11 96. Sigge Godin måste vara överens med mig om att balansen är positiv nu och att den var negativ då. Herr talman! Detta är mitt sista inlägg — annars skulle vi kunna hålla på en hel natt, och det tror jag inte att någon skulle tycka vara speciellt bra.
Herr talman! Jag trodde inte att jag behövde undervisa en gammal fackföreningsman om att det var lågkonjunktur under de borgerliga åren och har varit högkonjunktur i flera år nu. Vad innebär högkonjunktur, Lars Ulander? Jo, det innebär att det saknas pengar till länsanslag. Det pågår en expansion i samhället, som bör tas till vara. Är det då underligt att arbetslösheten minskar? Det är en fundamental sanning att det är så. Det är inte den socialdemokratiska regeringen som har lyckats åstadkomma den högkonjunkturen, utan den påverkas i stor utsträckning av vad som händer i omvärlden. Det skall vi kanske återigen påminna oss om.

Herr talman! Valperioden för justitieombudsman Anders Wigelius utgår under innevarande kalenderår. Med anledning därav skall val av en riksdagens ombudsman förrättas. JO-delegationen har berett frågan om valet av ny ombudsman. Samråd har därvid ägt rum med de av partigrupperna utsedda ledamöterna av talmanskonferensen.

Herr talman! Få verksamheter i svenskt samhällsliv har sådan bredd och så hög kvalitet som kyrkomusiken. Miljoner människor i Sverige möts av den varje år. Den engagerar hundratusentals människor. Tiotusentals människor i kyrkokörer och andra kyrkomusiker möter denna verksamhet. De får en utmaning, en stimulans och en glädje av att delta i kyrkans kyrkomusikaliska verksamhet. Detta är en stor, svår och viktig fråga för både samhället och kyrkan. Den innehåller några mycket grannlaga avgöranden. Jag skall, herr talman, i detta korta anförande peka på några av problemen och önskemålen om lösningar samt framföra yrkanden. Den viktigaste frågan är, som jag ser det, att skapa förutsättningar för fortsatt kyrkomusikalisk verksamhet av mycket hög kvalitet. Det måste vara helt avgörande att den kyrkomusikaliska verksamheten, som bl.a. i svenska kyrkan är en del av förkunnelsen, är av hög kvalitet. Det måste vara viktigt att lägga fram ett förslag och fatta ett beslut som garanterar kvaliteten också i de sammanhang där den svenska kyrkomusiken är ett led i svensk kulturpolitik. Herr talman! Det förslag som utskottet nu presenterar tillgodoser i huvudsak vad jag har nämnt. Man kan välja en av två metoder. Antingen deltar man aktivt i arbetet att försöka finna bästa möjliga lösning på dessa problem. Det har vi från majoriteten i utskottet gjort, eller också säger man att ett ärende av detta slag skulle remissbehandlas på ett helt annat sätt, och eftersom ärendet inte är remissbehandlat på detta sätt deltar man inte i arbetet med att skapa bästa möjliga lösning. När centerpartiet i sin reservation hänvisar till kyrkomötet berör det mig naturligtvis personligen. Man säger att kyrkomötet borde ha tagit ställning till detta. Jag förstår den frågeställningen. Kyrkomötet borde ha tagit ställning till detta förslag. Moderaterna och folkpartiet har i ett särskilt yttrande sagt att det varit önskvärt att kyrkomötet tagit ställning till förslaget. Vi moderater har samtidigt sagt att det måste vara bättre att försöka skapa bästa möjliga kyrkomusikerorganisation än att bara stå vid sidan om och låta förslaget bli som andra formar det. Jag har deltagit i diskussioner om dessa ting i olika sammanhang, även i kyrkomötet. Kyrkomötet har på eget initiativ, inte på regeringens, diskuterat några av dessa frågeställningar. Att förslaget inte skall genomföras endast med hänvisning till att kyrkomötet icke varit formell remissinstans är, från samhällets och kyrkans sida sett, inte något hållbart argument. Jag skulle gärna vilja att någon av företrädarna för regeringspartiet här i debatten förklarar varför detta förslag inte sändes på remiss till kyrkomötet. Det hade, som vi säger i detta särskilda yttrande, varit önskvärt. Huvudfrågan är om det statliga huvudmannaskapet för den kyrkomusikaliska verksamheten skall överföras på kyrkan. Jag använder begreppet huvudmannaskap, även om det finns en nyans i det. Man kan svara ja eller nej på frågan. Det är fullt respektabelt att svara nej. Det gör bl.a. rätt många företrädare för kyrkomusikerna själva, i en känsla av att det kanske skulle garantera deras anställningstrygghet bättre. Här måste jag dock, som en av riksdagens ledamöter och liksom flera andra i denna sal företrädare för svenska kyrkan, säga att det på något vis är ett märkligt argument att ambitionerna och kvaliteten skulle minska om kyrkan fick ansvaret i stället för staten. Man säger att om vi lade ansvaret på pastoraten skulle ambitionerna minska och kvaliteten försämras när det gäller kyrkomusiken. En sådan argumentering har jag mycket svårt att ansluta mig till. När vi i och med propositionen och detta betänkande lägger ansvaret på kyrkan, på pastoratsnivå, skapar vi förutsättningar för fortsatt hög kvalitet i den kyrkomusikaliska verksamheten. Det är alldeles klart. Att vi lägger ansvaret på pastoratsnivå är en viktig del i denna reform. Den 8 april i våras fattade riksdagen ett beslut om en strukturreform av svenska kyrkan. Detta var ett beslut som hade passerat kyrkomötet. Förutsättningarna för kompetensfördelningen mellan församlingar och pastorat förändrades. En från svenska kyrkans synpunkt utomordentlig viktig distinktion gjordes mellan vad som är församlingens ansvar, knutet till evangelisation och förkunnelse, och vad som är pastoratets ansvar, knutet till att skapa ekonomiska, administrativa och organisatoriska förutsättningar för kyrkans verksamhet. När man nu diskuterar att göra denna överföring av ansvaret från staten till kyrkan är kanske den stora frågan om pastoraten eller församlingarna är den viktigaste nivån. Jag hör till dem som menar att man i propositionen och i utskottet har kommit alldeles rätt när man säger att det är pastoraten som är den riktiga nivån. Jag tycker att det är alldeles rimligt att man som en logisk följd av de beslut och initiativ som kyrkan har tagit utformar betänkandet på det sätt som det nu är utformat. En av de frågor som i det här sammanhanget är svårast att besvara, och där vi i utskottet har haft långa och ingående diskussioner och överläggningar mellan grupperingarna, gäller hur behörighetskraven för kyrkomusiker skall se ut. Det finns dels behörighetskrav som handlar om kvalitet, att man är adekvat utbildad med ordentliga kunskaper om vad man skall göra inom den svenska kyrkomusiken, dels finns det ett mera etiskt krav som är svårt att formulera och svårt att ta ställning till. Det gäller kravet att man som kyrkomusiker skall vara medlem i svenska kyrkan. Denna fråga har väckts bl.a. i en enskild motion under kyrkomötet. Kyrkomötet hade två olika meningar. I kyrkomötets utskott, som beredde frågan, sade man nej till att ett sådant krav inte skall finnas. En annan mening hade man i kyrkomötets plenum, när vi sammanträdde i denna sal för tre månader sedan. Då sade man att vi skulle ha ett sådant krav. Man kan svara ja eller nej på denna fråga. I kulturutskottet svarar man, som jag tolkar det, ja. Men man säger att detta inte skall författningsregleras. Detta är en inomkyrklig fråga. Är det så att man inomkyrkligt bedömer att detta krav skall ställas är det kyrkans egen sak att formulera reglerna och att tillämpa dem. Jag är här personligen litet ambivalent. Jag hörde till dem som stödde förslaget på kyrkomötet för tre månader sedan. Men jag menar samtidigt att den avsikt man har med markeringen med medlemskap tillgodoses genom att man säger att detta får klaras inomkyrkligt. Låt mig säga att vi som har arbetat med frågan tycker att detta är riktigt. Man skall också veta att kyrkomusikerfacket, som har haft kontakter med kulturutskottet, alldeles uppenbart har samma uppfattning, nämligen att ett krav på medlemskap skall finnas. Det står i betänkandet att kravet skall formuleras inomkyrkligt. Vi har även diskuterat i vad mån det skall finnas examina i sammanhanget, och det är en oerhört komplicerad fråga. Här har både utbildningsutskottet och kulturutskottet diskuterat reglerna. Det som har varit viktigt att diskutera är i första hand om det skall krävas en examen som i sin tur ger förutsättningar för arbete som kyrkomusiker i svenska kyrkan, vidare vilken examen, vem som skall svara för examen och vilka tjänster den skall kvalificera till. Här är en motion som väckts av Sten Svensson i anslutning till propositionen, och som jag ser det är den tillgodosedd. Man har i utskottet bestämt sig för att det skall vara en examen, dvs. man skall ha krav på examen och endast en sådan examen, inte flera. Det finns en komplikation här som kammaren bör känna till, nämligen att utbildningen kommer att ske dels på Stora Sköndal, dels på ett begränsat antal folkhögskolor. Folkhögskolorna har, som alla vet, ett sätt att arbeta där betyg och examen inte ingår i deras ansvar och uppgifter. Då måste man se till att examen kan ske på någon annan nivå. Här tolkar jag utskottets skrivning så, att man i utskottet har följt de rekommendationer som Musikaliska akademien har framfört. Jag tolkar detta som att vi därmed tillgodoser en av de allra viktigaste kvalitetskraven i det här sammanhanget. Jag nämnde att det finns ett begränsat antal folkhögskolor. Vi har i betänkandet, liksom man har i propositionen, som en fullkomlig självklarhet slagit fast Stora Sköndals centrala roll i det här sammanhanget. Det finns, såvitt jag förstår, inga skillnader inom utskottet i bedömningen av hur viktig Stora Sköndal är. Men eftersom det är väsentligt att man ser till att utbildningen får en hög kvalitet — och detta förutsätter ekonomiskt stöd till de olika utbildningsinstanserna— hade jag och mitt parti velat få en mera distinkt skrivning i betänkandet. I skrivningen skulle framgå att Stora Sköndal skulle ges dessa ekonomiska förutsättningar. Jag tycker att skrivningen är rätt bra. Men vi har ändå från moderaterna och folkpartiet tyckt att vi i en reservation bör markera hur viktigt det är att Stora Sköndals centrala position i det här sammanhanget uppmärksammas. Jag tror inte att vi skall ha en stor strid om detta i debatten. Jag uppfattar inte detta som en stridsfråga, utan jag ser det mera som en markering från moderaterna och folkpartiet att Stora Sköndal har en central och viktig roll. Jag noterar att detta framkom i kulturutskottets skrivning och att det i utbildningsutskottets skrivning, som också har handlagt ärendet, finns en likartad reservation från moderaterna och folkpartiet. Herr talman! Jag har avslutningsvis två frågor att ta upp. Den ena frågan gäller kyrkosången. Det finns en motion av Ingrid Sundberg och Anita Bråkenhielm, vari yrkas att bland de obligatoriska uppgifterna i den kyrkomusikaliska verksamheten skall ingå att det finns en kyrkokör i alla församlingar och att det ingår i kyrkomusikerns uppgifter att leda denna kör. Man har i utskottet här gjort en skrivning som är en kompromiss och som jag menar tillgodoser motionärernas krav. Utskottet formulerar att man räknar med att det i alla pastorat kommer att finnas förutsättningar för en kyrkokör. Vi moderater har inte bedömt att vi behöver i reservationsform följa upp detta motionsyrkande. Det är, som vi ser det, tillgodosett i skrivningen. Herr talman! Den sista frågan som jag skall kommmentera gäller ikraftträdandet av lagen. Detta har varit en lång process. De av er som har följt denna fråga nära och länge vet att lagen kunde ha trätt i kraft för länge sedan, om vi hade kunnat bli överens. Nu föreslår man i betänkandet att lagen skall träda i kraft den 1 juli 1990, vilket är en fördröjning på ett och ett halvt år jämfört med vad man hade tänkt sig i utredningen och en fördröjning med ett halvt år i förhållande till propositionens förslag. Jag menar att utskottet tänker realistiskt. Gör man så här stora förändringar av ansvar och kompetens och stora förändringar för våra kyrkomusikaliskt anställda, är det rimligt att vi får tid på oss att genomföra reformen. Herr talman! Med detta yrkar jag dels bifall till kulturutskottets hemställan, dels vad gäller avsnittet utbildning bifall till reservation 2 av Ingrid Sundberg m.fl.

Herr talman! Propositionen om musiken i svenska kyrkan bygger på omfattande utredningsarbete dels av förre kyrkoministern Bertil Hansson, dels av förre generaldirektören Gunnar Gustafsson. Båda har visat musiken i svenska kyrkan ett stort intresse. Deras ambition har varit att stärka kyrkomusikens ställning och garantera att utbildningen av kyrkomusiker blir god. Egentligen känns det faktiskt en aning underligt att i Sveriges riksdag debattera ämnet musik i svenska kyrkan. Den musiken omfattas, tyvärr, i vanliga fall av relativt litet intresse från de flesta av denna församlings ledamöter. Det vore mer naturligt att en från staten fri kyrka kunde fatta sådana beslut i sina egna organ. Med den bakgrunden är det tillfredsställande att riksdagen nu beslutar lägga större ansvar för den kyrkomusikaliska verksamheten på pastoraten. detta som så värdefullt att jag accepterar att de kyrkomusikaliska tjänsterna blir kyrkokommunala i stället för statligt reglerade. Jag finner det annars märkligt att inte prästers och kyrkomusikers tjänster är reglerade på samma sätt. I en motion har Margareta Mörck och jag lämnat flera förslag till förändringar av propositionen. Både utbildningsutskottet och kulturutskottet har i sina skrivningar understrukit att de flesta av våra förslag bör beaktas, trots att den egentliga lagtexten inte kommer att innehålla de ändringar som vi önskat. En viktig del i en kyrkomusikers uppgifter är, givetvis, att leda försam lingssången. Om man inte tycker att den uppgiften är viktig och rolig, skall man inte bli kyrkomusiker. Här tycker jag att propositionens skrivning faktiskt är litet okunnig. Man nöjer sig med att skriva att i kyrkomusikertjänsten ingår ”orgelspel vid gudstjänster” osv., medan vi motionärer anser att det klart skall framgå att det är kyrkomusikerns uppgift att leda församlingssången. Som motivering till texten i propositionen anförs att det förekommer att andra än kyrkomusiker leder församlingssången. Kulturutskottet redovisar Margareta Mörcks och mina synpunkter på ett välvilligt sätt. Därför räknar jag med att våra förslag kommer att vara aktuella, t.ex. när reglemente skall reglera hur de kyrkomusikaliska uppgifterna skall skötas. Så kan jag säga om punkt efter punkt i våra förslag. Det gäller t.ex. vård av kyrkans instrument, behörighetsvillkoren för kyrkomusikertjänster, översyn av utbildning och examination av kyrkomusiker och förslag om förkortad kantorsutbildning för sådana som har pedagogisk utbildning. I reservation nr 2 önskar Ingrid Sundberg och Jan-Erik Wikström m.fl. att statens stöd till utbildning av kyrkomusiker skall vara likvärdigt för olika anordnare och att stödet till den utbildningen vid Sköndalsinstitutet särskilt skall beaktas. Jag tycker att riksdagen bör följa den reservationens formulering. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 2. I övrigt yrkar jag bifall till betänkandet. Herr talman! När nu riksdagen fattar beslut om hur musiken i svenska kyrkan skall organiseras, hoppas jag att det skall innebära att den svenska kyrkomusikaliska traditionen kan föras vidare och utvecklas ytterligare. Jag vill också markera, att det under den nu kommande julhögtiden erbjuds många tillfällen till studier av och deltagande i kyrkomusik på många håll i landet. Vår värderade talman, och alla andra som arbetar i detta hus, är förvisso välkomna att delta i denna sköna musikaliska gemenskap. En god jul innebär att man påminner sig om vad som är julens ursprung. Kyrkomusiken har, ända sedan den första kören av änglar sjöng Ära vara Gud i höjden, haft en viktig roll i förkunnandet av det budskapet. Med den preciseringen önskar jag alla en god jul.

Herr talman! Jag vill inledningsvis slå fast, liksom föregående talare, att musiken i kyrkan och den kyrkomusikaliska verksamheten är en tillgång för hela vårt land. Det har varit på så sätt och kommer att så förbli. Detta har uttryckts både i inledningen av utskottets betänkande och i propositionen. På den punkten är vi överens. Det sägs bl.a. att ”även samhällets intresse av ett rikt förgrenat och differentierat musikliv måste beaktas” i samband med att man genomför en sådan här reform, och att kyrkomusikalisk verksamhet är ”en tillgång som måste tas till vara”. Denna verksamhet är mer spridd än den som förekommer vid våra kommunala musikskolor, och den kommer även fortsättningsvis att vara det, eftersom det bedrivs kyrkomusikalisk verksamhet i alla våra församlingar. Lika viktig i det här sammanhanget är körverksamheten. När det sedan gäller kyrkomusikerutredningens förslag är det ju inte detta vi kommer att genomföra. Förslaget har överarbetats under ärendets gångi Prot. 1988/89:46 regeringskansliet. Jag vill påpeka att när utredningen framlade sitt förslag så 15 december 1988 drunknade detta bland de övriga organisationsförslag som då var aktuella ZZ—— och som diskuterades inom svenska kyrkan. Det var framför allt reformer i fråga om svenska kyrkans lokala organisation som upptog all uppmärksamhet i församlingarna vid det tillfället. I det första betänkandet från 1982 års kyrkokommitté fanns med en diskussion där det talades om vilken personalorganisation som var den lämpliga i de storpastorat som där föreslogs. Det skulle vara minst 5 000 invånare i varje pastorat, och man skulle ta bort en del av våra församlingar. Dessa sammanhang redovisades också i delar av utredningsförslaget. Allt detta vände man ju tummen ner för, och man trodde att detta ställningstagande också skulle få en inverkan på kyrkomusikerutredningen. Det fick det inte. När kyrkomusikerutredningen sedan kom med sitt slutliga förslag blev det inte alls den breda diskussion ute i församlingar och pastorat, kyrkliga organisationer i övrigt samt bland dem som är engagerade i kyrkan, som ägde rum över förslagen från 1982 års kyrkokommitté. Detta är att beklaga. Jag tror att det varit av lika stort värde att diskutera förslaget angående kyrkomusiken på samma sätt som man diskuterat organisationsförslaget i övrigt. I detta sammanhang vill jag komma in på gränsdragningen mellan pastorat och församlingar, eftersom detta var en viktig del av organisationsförändringen. Det förslag som slutligen antogs här i riksdagen, och som stöddes av kyrkomötet, innebar att vi inte begränsade församlingarnas möjlighet att verka och inte heller slår ihop församlingar samt att församlingarna skall få bestå så länge de anser att det finns förutsättningar att bedriva församlingsverksamhet. Grunden för svenska kyrkans verksamhet ligger i församlingarna. Detta är en av de fyra utgångspunkterna för organisationsförslaget, som kommer att genomföras vid årsskiftet. Vi i centern anser att det hade varit värdefullt om man hakat på denna utredning och samtidigt sett på kyrkomusikerfrågan. Då hade vi fått en helhet. Nu får man i stället göra vissa andra arrangemang för att klara ansvaret för den kyrkomusikaliska verksamheten i församlingarna. Vi får inte heller likhet mellan präster och kyrkomusiker. Carl-Johan Wilson förmådde här att slå en logisk kullerbytta på det temat. Å ena sidan tyckte han en sak, å andra sidan ansåg han den linje vi står för ungefär vara den rätta. Om nu församlingarna inte haft möjlighet eller orkat med att i stor utsträckning yttra sig över förslaget, så har inte heller kyrkomötet gjort detta. Motiveringen till det avslag som yrkades i centermotionen 1987/88:Kr26 var bl.a. att kyrkomötet skulle yttra sig. Utskottet har med anledning av vår motion skrivit att 1987 års kyrkomöte hade uppe denna fråga till behandling. Det utskottet skriver är egentligen en övertolkning av kyrkomötets beslut i förhållande till vårt motionskrav. Det förhållandet att kyrkomötet avslår en motion utgör inget slutligt ställningstagande. Om man gör en jämförelse med riksdagen så förekommer det ju vid snart sagt varje ärendebehandling att vi avslår motioner, även om vi vet att det inom mycket kort tid kommer 1 regeringsförslag eller andra initiativ som berör just den fråga som är aktuell. Kyrkomötet hade vid detta tillfälle år 1987 inte tagit slutlig ställning till kyrkomötesorganisationen. Vi menar att den rätta vägen hade varit att kyrkan genom kyrkomötet fått möjlighet att vara med att ta ställning till denna fråga. Man kan fråga Göran Åstrand vad det är som brister i dag, eftersom det är så fruktansvärt bråttom att kyrkomötet inte bör få möjlighet att yttra sig. Tanken är då att frågan skulle skjutas ytterligare på framtiden. Vilken är i dag den stora brist i kyrkomusikerorganisationen som gör att detta inte kan vänta när nu regeringen har skjutit på frågan och likaså utskottet? Jag vill ställa ytterligare en fråga till Göran Åstrand. Han säger att kyrkomötet har haft två meningar. Det tycker jag egentligen bör preciseras till kammarens protokoll. Jag tycker det är allvarligt om kyrkomötets avgående ordförande här hävdar att kyrkomötet kan ha två meningar. All den konstitutionella kunskap som jag har lyckats tillägna mig under de här åren har lärt mig att de beslut som fattas, och som man sedan skall stå för och hävda intill dess man lyckas ändra de besluten, är de beslut som fattas i plenum. Man kan då inte hävda att det finns två meningar. Det får jag inte att gå ihop. Herr talman! Låt mig slutligen innan jag yrkar bifall till reservationen säga att vi inte under behandlingen av ärendet eller av betänkandet i övrigt funnit anledning att ändra vårt ställningstagande. Vi konstaterar att man både i propositionen och i betänkandet säger att det inte är fråga om en övergång helt och hållet till en kommunal reglering — staten kommer fortfarande att medverka i den kyrkomusikaliska organisationen. Vi menar att kyrkan borde ha fått ge synpunkter på detta. Det är inte mer bråttom än att vi hade kunnat låta kyrkomötet yttra sig. Vi anser också att det är viktigt att kunna ställa upp på kyrkomusikernas linje att bibehålla de statligt reglerade tjänsterna, eftersom vi ändå bibehåller ett visst statligt inflytande över tjänsternas innehåll och över genomförandet. Det handlar om det andra yrkandet i vår motion. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 1i kulturutskottets betänkande. Om den faller kommer vi att stödja utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Jag fick några frågor av Bengt Kindbom. Jag vill först säga att mitt resonemang om kyrkomötet var en analys, och den gällde att utskottet vid kyrkomötet hade en viss mening och att kyrkomötet i plenum uttalade en annan. Bengt Kindbom och jag borde egentligen inte behöva gräla över vilken av de meningarna som gäller — det är ju glasklart. Mitt inlägg i sammanhanget skall uppfattas som en analys och som en belysning av hur pass komplicerat problemet är. Jag fick också en fråga från Bengt Kindbom om varför det är bråttom. Det är kanske inte jag som skall svara på den frågan, men eftersom han ställer den till mig vill jag säga: Oklarheten vad gäller den framtida kyrkomusikerutbildningen och den framtida kyrkomusikerorganisationen gör det naturligt att ganska snart ge besked. Det är bättre att få ett besked som skapar förutsättningar för en fortsatt kyrkomusikalisk verksamhet än att bara vänta, och jag menar att det argumentet väger mycket tungt. Prot. 1988/89:46 Detta gäller så mycket mer som vi från den 1 januari 1989 — om 14 dagar 15 december 1988 genomför det första ledet i den strukturreform som Bengt Kindbom också. Tro 4 talar om. Den reformen har till syfte att på svenska kyrkans lokalplan stärka möjligheterna att i pastoratens form skapa förutsättningar för svenska kyrkans verksamhet. Då tycker jag det är mycket logiskt att säga: Låt oss då också till dessa pastorat lägga kyrkomusiken. Till slut bara en kommentar: Många av oss menar att kyrkan inom ett bevarat samband mellan stat och kyrka skall få en allt friare ställning. Jag trodde att de bägge grupperingar som Bengt Kindbom och jag representerar i det här sammanhanget var alldeles överens om detta —-inom bevarat samband friare ställning. Även de som vill ha ett annat samband bör rimligen kunna ställa upp på att kyrkan får en friare ställning. Det beslut som vi nu fattar ger kyrkan ett större inflytande över en fråga, som är en av kyrkans verkligt viktiga frågor.

Herr talman! Det är klart att man alltid kan göra en analys av hur diskussionen har varit. Då kan man kanske få in både tre, fyra och fem linjer, eftersom man får ta med motioner, inlägg, yrkanden osv. som har förekommit. Jag menar dock att det är en uppgift för ordföranden i kyrkomötet att framför allt hävda kyrkomötets beslut. Då får man inte försöka glida, utan erkänn då i stället att kyrkomötet enligt Göran Åstrands mening har fattat ett felaktigt beslut — det har han rätt att hävda. Men försök inte analysera bort ställningstagandet genom att säga att det finns olika alternativa tolkningar. Att utbildningsfrågorna är viktiga har jag inte förnekat. Men jag återkommer till huvudfrågan och hävdar att en av de fyra utgångspunkterna för reformeringen av svenska kyrkans organisation på lokalplanet är att sätta församlingen i centrum. En av församlingarnas viktigaste uppgifter är att främja gudstjänstlivet, och kyrkomusiken är en väsentlig del av gudstjänstlivet. Jag menar att det finns klara samband mellan den prästerliga organisationen och den kyrkomusikaliska organisationen. Då finns det inom det bevarade sambandet mellan kyrka och stat för oss en betydligt naturligare lösning, och det är den som vi har föreslagit i vår motion.

Herr talman! Jag tänker inte ta kammarens tid i anspråk för att beskriva innehållet i det förslag som vi nu behandlar. Jag tycker att Göran Åstrand inledde debatten med att göra en utmärkt beskrivning både av kyrkomusikens roll i kulturlivet och av de olika problemställningar som vi har diskuterat inom ramen för det här betänkandet. Jag tror också att detta är en fråga som intresserar, även om någon sade att frågan kanske inte intresserar så många i den här kammaren. Det finns ändå i landet ett mycket stort intresse för de här frågorna, och de människor som har ett sådant intresse kommer säkert att noga ta del av vad vi har diskuterat och beslutat här i dag. Jag tycker att förslaget i god tidsanda präglas av avreglering och decentralisering. Det bli enklare bestämmelser, och det blir en organisation 13 med en ansvarsfördelning som gör att man lättare kan ta hänsyn till lokala förhållanden osv. Till detta säger nu utskottet i mycket stor enighet ja. Det är bara centern som vill avslå förslaget. Det kan väl i och för sig ge anledning till ett och annat höjt ögonbryn att det är just centern som säger nej till detta centraliseringsförslag. Å andra sidan reser reservanterna inte några invändningar i sak, utan deras argument för att avslå förslaget är rent formellt, nämligen att kyrkomötet borde ha hörts. Något formellt hörande av kyrkomötet har mycket riktigt inte skett. Göran Åstrand frågar vad det beror på. Jag tycker nog att debatten hittills delvis har visat vilka skälen är eller åtminstone förklarat varför det är dags att nu ta detta beslut. Förslaget har knappast kommit till som en blixt från en klar himmel. Som vi skriver i utskottsbetänkandet fanns det ett utredningsförslag som lades fram redan 1985. Det har föranlett diskussion, och frågan var uppe på 1987 års kyrkomöte. Då avslogs kravet på en fortsatt statlig reglering. Men, Bengt Kindbom, det är inte bara det faktum att en motion har avslagits på kyrkomötet som gör att man kan tycka att den här frågan inte har varit så viktig för kyrkomötet. Vid årets kyrkomöte var det, såvitt jag förstår, ingen diskussion om detta, trots att det knappast kan ha varit obekant att propositionen låg på riksdagens bord redan då. Uppriktigt sagt har jag litet svårt att förstå den lilla trätan här i dag mellan Bengt Kindbom och Göran Åstrand. Som utanförstående betraktare av kyrkomötet och efter att ha följt den diskussion som varit kan jag inte uppfatta att den här frågan har varit speciellt kontroversiell. När man beaktar den långa diskussion som har varit omkring denna fråga och när vi faktiskt i sak är ganska överens om vad som skall ske, är det i stället bättre att försöka komma till skott, om uttrycket tillåts i det här sammanhanget. Reservation 2 som är fogad till betänkandet förstår jag uppriktigt sagt ännu mindre av än vad jag förstår av reservation 1. Reservation 2 handlar om den framtida kyrkomusikerutbildningen på Sköndal. Propositionen talar, såsom vi skrivit i betänkandet, t.o.m. om en tänkbar utökning av utbildningen. Det tycker jag borde ha räckt för reservanternas syften. Med hänsyn till att det finns så många motionskrav om att kyrkomusikerutbildningen skall förläggas till olika utbildningsanstalter runt om i landet, har utskottet valt att i det här avseendet inte särskilt peka ut Sköndalsinstitutet.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

Herr talman! Jag vet inte om jag hörde fel eller om det var en felsägning från Maj-Lis Lööws sida när hon sade att hon inte kunde förstå varför centern sade nej till detta centraliseringsförslag. Även om Maj-Lis Lööw förmodligen menade decentraliseringsförslag, vill jag peka på några av de centraliseringseffekter som det här förslaget har utifrån församlingarnas nivå. Det är på den nivån jag arbetar. Jag menar att det är den viktiga utgångspunkten och att vi skall lyssna på vad man tycker om detta förslag ute i församlingarna. — Prot. 1988/89:46 Ansvaret flyttas nämligen från församlingarna till pastoraten i flerförsam 15 december 1988 lingspastorat. Kyrkomusikerdistrikten som i dag utgörs av församlingrna Z—— kommer inte att finnas kvar. Det blir fråga om varken centralisering eller decentralisering när det gäller avlöningsförmåner. Den sidan svarar pastoraten för även i dag. I dag är det dock fråga om statligt reglerade tjänster, i stället för kyrkokommunalt reglerade tjänster som det blir i fortsättningen. Domkapitlet kommer också att vara med i fortsättningen. Det blir varken fråga om centralisering eller fråga om decentralisering där heller. Maj-Lis Lööw, utredningen föreslog inte att domkapitlet skulle ha något överinseende över denna verksamhet. Det är någonting som kom till senare under beredning i regeringskansliet, därför att man insåg vikten av detta. Den prästerliga tjänsteorganisationen sorterar ju under domkapitlet. Man kan inte bedriva ett gudstjänstliv utan att ha kyrkomusik. Det är därför viktigt att det finns en korrespondens mellan dessa båda områden. Man fick därför föra tillbaka detta till domkapitlet igen. Den grundläggande punkten, församlingens ansvar, borde klarare ha fått diskuteras inom kyrkan. Centerpartiet betraktar förslaget som ett sätt att centralisera frågan. Det är ett av våra ställningstaganden, dock inte det avgörande. Jag har redovisat detta tidigare i mitt anförande.
Herr talman! Det var varken en felsägning eller en missuppfattning. Jag vill emellertid bara förtydliga vad jag sade. Jag tror att det kommer att orsaka ett och annat höjt ögonbryn att centern går emot detta förslag. De allra flesta kommer nog trots allt att uppfatta det som ett decentraliseringsförslag, när man vill göra en avreglering av det statliga ansvaret och i stället lägga ut ansvaret på framför allt pastoraten. Jag tror inte att någon som har tittat på den här frågan kan uppfatta det så som att man i detta avseende skulle lägga någon hämsko på församlingarnas frihet att utforma den musikaliska verksamheten i kyrkan. Det här med pastoraten handlar egentligen om att man bättre skall kunna samordna resurser och få en mera diversifierad verksamhet. Det tror jag att också församlingarna har glädje av.
Herr talman! Apropå höjda ögonbryn kan jag bara konstatera att en grupp som inte lär höja på ögonbrynen därför att vi har intagit den här ståndpunkten är kyrkomusikerna själva, eftersom vi från centerns sida är överens med de anställda på den punkten.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar finns ett särskilt yttrande från vänsterpartiet kommunisterna beträffande behörighetsvillkor för tillsättande av tjänster som organist och kantor i den svenska kyrkan. Från olika håll reses krav på att för behörighet som organist och kantor skall krävas medlemskap i svenska kyrkan. Utskottet hänvisar till den diskussion som pågår inom svenska kyrkan och till den rekommendation som 15 svenska kyrkans församlingsoch pastoratsamfund nyligen har utfärdat. I och med detta överlämnar man till de enskilda kyrkokommunerna att avgöra om sådana här villkor kan ställas för tillsättande av nya tjänster. Vi anser att sådana villkor är delvis meningslösa och delvis kan utgöra risk för diskriminering på arbetsmarknaden. Det meningslösa i villkoren ligger i att medlemskap i svenska kyrkan på intet sätt kan utgöra någon garanti för religiös övertygelse. Det är mycket möjligt att det finns folk som står utanför ett formellt medlemskap i den svenska kyrkan, men som besitter den religiösa övertygelse som är nödvändig för att man skall kunna utöva yrket som kyrkomusiker.

Det är viktigt att slå fast att kyrkokommunerna inte får fatta beslut som strider mot de övergripande principer som gäller på arbetslivets område i dag. Det är också viktigt att man inte fattar beslut, som riskerar att mynna ut i något slags yrkesförbud. Jag förutsätter att detta beaktas vid tillsättande av nya tjänster i olika kyrkokommuner.

Herr talman! Vii miljöpartiet de gröna kommer sent in i en lång process på temat musiken i kyrkan. Den har i alla fall för min del inneburit ställningstaganden i en hel del snåriga och svåra teknikaliteter när det gäller kompetensområden, utbildningsnivåer samt centralisering kontra decentralisering. Trots detta har jag gått på utskottets majoritetslinje. Jag ansluter mig i stort sett till den beskrivning som Göran Åstrand har gjort. Jag får hålla med Maj-Lis Lööw om att det är en utmärkt beskrivning. Detta gäller även synen på kyrkomötets roll. Jag har inte i någon reservation manifesterat detta. Jag kan emellertid förstå synpunkten. Miljöpartisterna kommer givetvis att rösta fritt om den frågan kommer upp till votering. I övrigt tar vi, oavsett konfession, tacksamt emot den innerliga ton som kyrkomusiken står för i svenskt kulturliv. Den utgör där ett kvalitativt mycket högtstående inslag. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I diskussionen mellan Bengt Kindbom och Maj-Lis Lööw kom en helt ny företeelse in i debatten, och det gläder jag mig åt. Förstod jag rätt, formulerar centern två yrkanden: dels ett avslagsyrkande, som jag kritiserade i mitt första anförande, dels ett andrahandsyrkande där man accepterar utskottets förslag. Jag uttalar stor sympati för detta. Jag tror att det är viktigt. Om jag får ge mig in i kubbningen mellan Maj-Lis Lööw och Bengt Kindbom om decentralisering och centralisering, vill jag säga att jag tycker att det viktiga här är att vi för någonting från statligt ansvar till kyrkligt ansvar. När vi gör det, för vi ner frågorna, decentraliserar till kyrkan att Prot. 1988/89:46 hantera dem. 15 december 1988 Bengt Kindbom försökte markera att pastoraten skulle vara fel nivå. Då 4 får jag nog uppmana Bengt Kindbom att återkomma i debatten. I 1982 års kyrkokommitté, som ju skapade den nya organisationen och där Karl Boo var företrädare för Bengt Kindboms parti och jag var företrädare för mitt, hade jag förmånen att delta i mycket ingående överläggningar. Där var vi två och för övrigt hela kommittén överens om att här skall göras en reglerad kompetensfördelning mellan pastorat och församling. För att skapa förutsättningar för kyrkans verksamhet är det nödvändigt att ekonomiskadministrativa frågor som bättre handläggs på pastoratsnivå också handläggs där. Jag vill också säga till Bengt Kindbom att det inte är alldeles korrekt att hänvisa till de fackliga organisationerna, som för resten är många, och säga att de dels är helt emot förslaget, dels avvisar att verksamheten läggs på pastoratsnivå. Utskottet har haft kontakt med facket, och Bo Svensson, som både Bengt Kindbom och jag känner, svarade på en direkt fråga från mig att om den föreslagna omorganisationen genomförs, är det naturligt att ansvaret läggs på pastoratsnivå. Herr talman! Det som är ett litet bekymmer för oss som skall fatta beslut i den här frågan är ju att kyrkomusikerna är oroliga för sin anställningstrygghet. Jag nämnde i mitt inledningsanförande att jag tycker att det är en aning besvärligt att de faktiskt är det. Och varför är de oroliga? Jo, därför att de tror att anställningstryggheten garanteras bättre med ett statligt huvudmannaskap än med ett kyrkligt. De är oroliga för att kyrkan kanske inte alltid har resurser. Då, Bengt Kindbom, är det viktigt att de här frågorna inom kyrkan läggs på pastoratsnivå, där vi genom den strukturreform som vi har varit överens om skapar de ekonomisk-administrativa förutsättningarna för verksamheten.

Herr talman! Några svar till Göran Åstrand. Göran Åstrand uppfattade tydligen inte under utskottsbehandlingen och av mitt huvudanförande att vi från centerns sida har sagt att när vårt yrkande i reservationen har fallit är vi beredda att ansluta oss till de förslag som gör organisationen så bra som möjligt. Vi gör inte som moderaterna gjorde i går eller i förrgår när det gällde havsmiljön, ställer oss vid sidan av hela beredningen av ett ärende, utan vi fortsätter att delta i arbetet. Vad beträffar personalen gällde det ju huvudmannaskapet. Jag vet inte om Göran Åstrand har missuppfattat det, men man för inte verksamheten från det ena huvudmannaskapet och det ena ansvaret till det andra, utan man för över till ett blandat ansvar. Det kan Göran Åstrand läsa på s. 5 och 6 i utskottets betänkande. 1982 års kyrkokommitté har jag mycket att säga om. Kommitténs första betänkande fick en svidande kritik i de drygt 2 000 remissvar som kom in, för det sätt som ni då försökte lösa frågan på. Men ni lyssnade verkligen på församlingarna. Om det var Göran Åstrands förtjänst vet jag inte, men jag tt vet att det var bl.a. Karl Boos och kommittéordförandens förtjänst att man lyssnade på församlingarna. Därför fick vi en organisation som nu kan träda i kraft den 1 januari 1989, en organisation som sätter församlingen i centrum i svenska kyrkans verksamhet.

Herr talman! men samlingsvurmen blev en riktig sjuka. Han bytte bort till kungen i Berlin sitt garde — tänk — mot en kinesisk kruka! Femhundra man med sabel och karbin, som preussarn visste att förträffligt bruka, i exercisen smidiga och mjuka, i krig en mur, tänk, mot — en blå terrin! Femhundra man med hårpung och med puder! Slikt dårhusdåd allt vanvett överbjuder från världens början — ja, så tycker ni. Så lyder början av Carl Snoilskys dikt Gammalt porslin. Den ger på ett elegant sätt uttryck för att skyhöga priser på konstoch konsthantverksföremål ingalunda är en så ny företeelse som dagens historielösa debatt ger intryck av. Den visar också att allmänheten — förr som nu — stått häpen inför det som sker. Men varför förvåna sig? Människan är en samlare och människan söker det unika. Därför kommer, på en fungerande marknad, sällsynta föremål att betinga höga priser — det må gälla frimärken, diamanter eller konst. Den aktuella diskussionen kring auktionspriserna på vissa konstverk utmynnar ofta i krav på särskild beskattning. Argumentationen följer då tre linjer: den moraliska, den upphovsrättsliga och den kulturpolitiska. Låt oss granska dem var för sig och börja med den moraliska. Den går ut på att det rent allmänt är stötande med dessa höga priser på konst, speciellt som konstnären själv ofta fått ut en ganska ringa summa. Men vi som vill slå vakt om kulturen borde väl i stället vara tacksamma för att det inte endast är tämligen onyttiga ting som stiger i värde utan även konst och konsthantverk. Det ger status åt yrkesutövarna på dessa områden och det skapar ett breddat intresse för deras verk. Inte så få hinner ”slå igenom” under livstiden och möta ett välförtjänt erkännande. Även Snoilskys dikt har en moral: den gamla krukan — hon står ännu bi. Vidareförsäljning av Finns det kvaliteter i konstverket är det höga priset kanske inte alltför högt — konst och den moraliska indignationen därför tämligen missriktad. Den andra argumentationslinjen är upphovsrättslig. Konstnären borde ha ett slags kvardröjande rätt till sitt alster även efter den första försäljningen, en ”droit de suite”. Vid vidareförsäljning skall därför en viss procent av försäljningssumman tillfalla konstnären. Det är en sympatisk tanke, men den har rätt komplicerade konsekvenser. Skall rätten gälla alla konstverk, blir det fråga om mängder med små summor som skall inbetalas. Skall den gälla alla försäljningar, även privatpersoner emellan, blir kontrollproblemen stora. Skall den gälla alla konstnärer, även utländska, blir det ett detektivarbete att finna dem. Men varje inskränkning — till endast dyrare konstverk, till endast vissa försäljningskanaler, till endast svenska konstnärer — urholkar det upphovsrättsliga motivet och snedvrider marknaden bort från de seriösa kanalerna. Det måste också understrykas att en upphovsrättsligt grundad ersättning saknar social profil. I första hand blir det de redan framgångsrika konstnärerna och deras efterkommande som blir delaktiga i ersättningen. Trots dessa svårigheter har en upphovsrättslig ersättning prövats i vissa länder, så som framgår av betänkandet. Resultatet av dessa försök bekräftar att problemen är högst reella. Men givetvis måste vi i Sverige följa utvecklingen på detta område med stor uppmärksamhet och vid behov anpassa oss till de internationella överenskommelser som ett kulturland inte kan stå utanför. Vi har en upphovsrättslig utredning som kommer att behandla frågan om droit de suite i sitt fortsatta arbete. När dess överväganden presenteras får vi, som lagutskottet påpekar, ta upp saken till prövning. För att detta skall ske krävs inget uttalande från riksdagens sida. Slutligen har vi det kulturpolitiska motivet. Utskottet konstaterar med all rätt att bildkonstnärernas situation är bekymmersam. Alltför många har svårt att försörja sig på sin konstnärliga verksamhet. Om denna verklighetsbeskrivning råder det inte några delade meningar. Kulturutskottets majoritet förefaller rätt tilltalad av en punktskatt på vidareförsäljning av konst som en väg att komma till rätta med problemen. Skatteutskottets majoritet har dock rakt motsatt uppfattning. Vi moderater i kulturutskottet ansluter oss till skatteutskottets linje, och skälen för detta är många. För det första är en punktskatt på vidareförsäljning av konst en mycket otymplig metod för staten att skaffa sig skatteinkomster. Riksskatteverket anger att punktskatter som ger mindre än 100 milj.kr. bör undvikas — administrationskostnaderna blir för stora. I detta fall skulle skatten ge storleksordningen en tiondel av den minimisumman. För det andra skulle det bli fråga om specialdestinering av skatteinkomster. Det bör undvikas av principiella skäl: ingenting säger att bildkonstnärer nas behov från år till år står i något slags relation till den totala omsättningen av konst. För det tredje finns det inte någon anledning att straffbeskatta just vidareförsäljning av konst. Varför skall den diskrimineras i förhållande till vidareförsäljning av frimärken, diamanter eller möbler? Ur kulturpolitisk synvinkel är det en rätt absurd tanke. För det fjärde stiger långt ifrån all konst i värde. Tvärtom får man räkna med att de flesta konstverk — i likhet med annat som man köper — inte kan säljas på nytt utan en viss förlust. En punktskatt skulle accentuera detta förhållande och rimligen minska allmänhetens intresse för att lägga ner pengar på konst. För det femte återkommer frågetecknen som rests inför en upphovsrättslig avgift. Vilken konst, vilka försäljningar, vilka konstnärer skall omfattas? Skall det finnas en prisgräns så att dyrbar konst beskattas hårdare än billig? Skall seriösa konstverk beskattas hårdare än hötorgskonst? Skall endast den etablerade konsthandeln beskattas, men inte den övriga och mer svårfångade? De konkreta förslag som är framlagda av vissa remissinstanser visar på de praktiska svårigheterna med en punktskatt. KLYS tillstyrker en vidareförsäljningsavgift på lägst 10 20 av försäljningssumman, alternativt minst motsvarande den ersättning auktionsfirman betingar sig. Det brukar vara 20 20 på det klubbade priset. Till detta kommer moms på drygt 4 96. Transaktionskostnaden skulle således uppgå till över 34 90 alternativt 44 96 av försäljningspriset. Var och en förstår att detta allvarligt skulle skada konsthandeln i vårt land. Konstnärsnämnden är måttfullare och föreslår en 5-procentig avgift som skall avräknas på momsen. Som jag nyss nämnde uppgår inte momsen till 5 Yo vid en auktionsförsäljning, så ekvationen går inte riktigt ihop. Bortsett från detta skall medlen tillföras en fond, som efter ansökan fördelar pengarna till yrkesverksamma konstnärer som dokumenterat god kvalitet. Men varför gå den krångliga vägen via en särskild skatt i stället för att framföra kravet på en överföring av medel direkt i budgetsammanhang? Slutsatsen av allt detta är alldeles entydig: en punktskatt på vidareförsäljning av konst är inte en kulturpolitisk vinning utan en direkt skadlig åtgärd. Saknar vi då möjligheter att göra en förstärkt insats för bildkonstnärerna? Inte alls. Staten tar in 350 000 milj.kr. i skatter och andra inkomster per år. Bildkonstnärernas andel av den kakan är naturligtvis inte beroende av om man med en misslyckad punktskatt lyckas öka summan med 10-15 milj.kr. eller inte. Avgörande är den politiska viljan att göra någonting. Om mindre än en månad har regeringen möjlighet att i budgetpropositionen visa vad man vill åstadkomma. Då kan vi också ifrån oppositionen presentera våra förslag. Herr talman! Det vore beklagligt om den diskussion vi i dag för om en skatt, som skatteutskottet på goda grunder redan sagt nej till, skulle försena en förbättring av bildkonstnärernas villkor. Jag yrkar därför avslag på kulturutskottets hemställan och bifall till reservation 1.

Prot. 1988/89:46 Herr talman! Nästan dagligen kan man bevittna hur konst, framför allt 15 december 1988 verk av kända konstnärer, blir föremål för en hänsynslös spekulation. = Jm omen mm en Penningstarka spekulanter gör stora pengar på vidareförsäljning av olika verk, eller också köper de in konstverk till för vanliga människor ofattbara summor i rent spekulationssyfte för att göra en säker och lönande penningplacering. I de allra flesta fall låses konstverken in i kassavalv i avvaktan på Samtidigt som allmänheten berövas möjligheten att njuta eller ta del av de mest värdefulla konstföremålen och verken, lever konstnärerna i mycket stora ekonomiska svårigheter. I det betänkande som vi nu behandlar konstaterar utskottet att kulturarbetarnas ekonomiska villkor inte är tillfredsställande, trots de insatser som gjorts av stat, landsting och kommun. Inte minst många bildkonstnärer lever under villkor som behöver förbättras, anför utskottet. Det finns mycket som talar för att åtgärder måste till i syfte att dels förbättra bildkonstnärernas ekonomiska villkor, dels stävja — eller åtminstone i viss mån begränsa — det spekulativa inslaget vid vidareförsäljning av konst. Därför föreslår vänsterpartiet kommunisterna i en reservation som fogats till detta betänkande ett införande av en avgift eller en skatt vid all andrahandsförsäljning av konst. Denna avgift bör uppgå till förslagsvis 5 90 av försäljningsvärdet. Inkomsterna av denna avgift bör gå till en fond och användas för att stödja de sämst ställda konstnärerna.

Utskottet anser däremot att man bör avvakta upphovsrättsutredningens ställningstagande när det gäller frågan om ersättning till konstnärer vid vidareförsäljning av deras verk, och därefter bör regeringen överväga möjligheterna att införa ett ersättningseller avgiftssystem som ger konstnärerna del i det ekonomiska utbytet vid vidareförsäljning av deras konst. Vi från vänsterpartiet kommunisterna menar att en väntan på upphovsrättsutredningens ställningstagande kan innebära att den enskilde konstnären i något slags förlängd äganderätt till sitt verk kan tillskansa sig ett större mervärde av det verket inbringar vid vidareförsäljning. Det är ett ställningstagande som går att diskutera, men det ligger helt utanför vpk:s krav på att en avgift på vidareförsäljning av konst skall tillfalla konstnärskollektivet och framför allt syfta till att förbättra den ekonomiska situationen för konstnärskollektivet i dess helhet. Därför, herr talman, och med erfarenhet av utredningsverksamheten i Sverige, vilken innebär att det dröjer några år innan den nämnda utredningen kommer med sitt ställningstagande, anser vi att det brådskar. Det borde inte finnas något som helst hinder att hemställa till regeringen om förslag till en avgift för vidareförsäljning av konst. Med detta yrkar jag bifall till den vpk-reservation som finns i betänkandet.

Herr talman! Jag skall först berätta om en finsk konstnär som tillhörde sekelskiftets nationalromantiska riktning. Han var berömd under sin levnadstid och blev rik och framgångsrik. Men hans konst omvärderades sedan, och om han hade fått leva hade han blivit besviken. Nu har han dock fått rehabilitering, eftersom en av hans tavlor såldes för flera miljoner vid en auktion här i Stockholm för inte så länge sedan. Hans namn var Albert Edelfelt. De enorma vinster och försäljningssummor som förekommer i samband med vidareförsäljning av konst retar folk, speciellt med tanke på att de flesta av bildoch formkonstnärerna lever under knapphetens kalla stjärna. Edelfelt och Dardel är inte några extrema fall — det finns exempel på nu levande konstnärer vilkas verk har stigit skyhögt i pris. Det är allmänt bekant att bildoch formkonstnärernas ekonomiska situation har orsakat mycken debatt under de senaste åren. Det är ingen hemlighet att bildoch formkonstnärerna har påverkat opinionen och även de politiska partierna, och det skall vi vara glada för. Som ny riksdagsledamot för några år sedan fick jag i skatteutskottet syssla med regeringens proposition angående kulturarbetarnas speciella arbetsförhållanden. Dessa frågor har följt mig under åren. Trots att beslutet, som trädde i kraft 1985, innebar vissa förbättringar för kulturarbetare, upplevdes förslagen som inte radikala nog. Man har sedan under de gångna åren i debatten framfört förslag om ett speciellt inkomstslag, befrielse från sociala avgifter osv. Av rättviseskäl har dessa förslag inte kunnat förverkligas. Man bör komma ihåg att statens insatser inom kulturbudgeten för bildkonsten är betydande. Enprocentsmålet när det gäller att förvärva konst till statens byggnader har fungerat sedan 1985. Bildkonstnärsfonden fick en ökning på 10 milj.kr. i årets budget, och förbättringar genomfördes inom bostadsdepartementets område. Trots statens, kommuners och landstings insatser anses dessa inte vara tillräckliga. Debatten har gått vidare. Ett återkommande krav från konstnärskåren har varit en avgift på andrahandsförsäljning av konst. I kulturutskottets betänkande behandlas fyra motioner om ett ersättningsoch avgiftssystem, som skulle ge konstnärerna del av det ekonomiska utbytet vid vidareförsäljning av konst. I folkpartiets och även centerpartiets motioner föreslås att en avgift införs avseende yrkesmässig försäljning av konst. Två socialdemokrater, Maj Britt Theorin och Oskar Lindkvist, hemställer om en utredning och förslag om införande av en vidareförsäljningsavgift. I vpk:s motion föreslås en beskattning av andrahandsförsäljning av konst. Motionerna har varit på remiss, och utöver konstnärsorganisationerna, myndigheter inom kulturens område och konsthandeln har skatteoch lagutskotten gett sin syn på förslagen. I stort sett kan man konstatera att myndigheterna samt konstnärsorganisationerna är positiva till en avgift. Däremot är konsthandeln och riksskatteverket negativa till införandet av en avgift — inte överraskande, som Alexander Chrisopoulos nämnde. Skatteutskottet har sett motionerna strikt ur skattelagstiftningens synvinkel och ställer sig också avvisande till förslagen. Däremot är lagutskottet positivt inställt och har kommit med många värdefulla synpunkter. Till dem skall jag Prot. 1988/89:46 återkomma senare. 15 december 1988 Hur är förhållandet i andra länder? I 33 länder har man något system Som TZ,rooöaoan a. är besläktat med det franska, som går under det allmänt vedertagna namnet droit de suite, dvs. upphovsmannarätt, där någon del av försäljningssumman för originalverk tillfaller upphovsmannen. I få länder fungerar detta effektivt, det skall erkännas, men i bl.a. Frankrike och Västtyskland fungerar det bra. Lagutskottet har hänvisat till den pågående upphovsrättsutredningen, som i en kommande fas tar frågan om droit de suite under övervägande. Utredningens sekretariat har som närmaste uppdrag att utreda och överväga droit de suite-frågan. Frågan är således verkligt aktuell och skall mig veterligt behandlas under första kvartalet nästa år. Såvitt jag förstår skulle utredningen vara klar inom ett år, så alltför länge lär vi inte behöva vänta på dess förslag. Det gäller alltså att belysa konstnärernas rätt att få en del av vidareförsäljningen av konst, förslagsvis med en viss procentsats, och beloppet skulle komma konstnären eller hans eller hennes närmaste till del. Däremot skulle enbart en avgift eller skatt utan någon upphovsrättslig förankring bli kollektiv. Det finns således två alternativ: upphovsrätten och en avgift som tas ut kollektivt. Moderaterna är rädda för byråkratin, men mer förvånande är att de inte är intresserade av att konstnären som individ och eventuellt de anhöriga kunde få del av försäljningen av konst i andra hand. Det har förekommit uppgifter i pressen, senast i går i en debattartikel i Svenska Dagbladet, om att Danmark skulle ha lagt förslaget om vidareförsäljning av konst i papperskorgen. Detta stämmer inte! Enligt tillförlitliga källor har ett förslag om droit de suite — eller folgeret, som det heter på danska — överlämnats till regeringen den 8 december, innehållande ett förslag identiskt med det som folketinget hade att ta ställning till tidigare. Förslaget skulle innebära att 5 96 tillfaller upphovsmannen. Moderaterna har reserverat sig i utskottet. De anser att skatter och avgifter är onödiga och att frågan om stödet bör få en lösning via statsbudgeten. Detta har framgått av Lars Ahlmarks anförande. Med hänvisning till vad jag tidigare sagt yrkar jag avslag på den moderata reservationen nr 1. Vpk har föreslagit införande av en avgift på 5 20. Med hänvisning till vad jag anfört om upphovsrättsutredningen yrkar jag avslag på reservation 2. Lars Ahlmark lät övertygande i sitt anförande, men jag låter mig inte övertygas. Om man genomför avgiften som kollektiv, blir det svårare att argumentera för upphovsrätten och vice versa. För att markera hur viktigt det är att finna lösningar för att förbättra konstnärernas ekonomiska villkor föreslår utskottet att man skall avvakta upphovsrättsutredningens ställningstagande. När utredningens redovisning föreligger, bör det aktuella ärendet om avgift på vidareförsäljning av konst i hela dess vidd tas upp till prövning. Utskottet vill ge regeringen till känna vad utskottet anfört. Det gäller att överväga lösningar av frågan om införande av ett avgiftssystem som ger konstnärerna del i det ekonomiska utbytet vid vidareförsäljning av konst. Herr talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan.

Herr talman! Debatten har klargjort och förenklat frågeställningarna. Det borde nu vara uppenbart för alla som är intresserade av att i viss mån försöka stävja den spekulation som är förknippad med försäljning och inköp av konst att de bör vara anhängare av förslaget om en avgift på vidareförsäljning av konst. Det är den första slutsatsen man måste dra av debatten. I det avseendet tror jag inte att det finns några större motsättningar mellan partierna, bortsett från moderata samlingspartiet. Den andra slutsats som man måste dra är följande. Vill man ha kollektiva lösningar med en social inriktning och vill man genom en avgiftsbeläggning av vidareförsäljning av konst stödja konstnärskollektivet, är man också anhängare av kravet att de pengar som den tilltänkta avgiften ger skall gå till en fond som skall användas för att stödja de sämst ställda konstnärerna i deras ekonomiska situation. Det är detta krav som vpk har framfört. Ur den synpunkten är det helt ointressant att avvakta upphovsrättsutredningens ställningstagande. Utredningen avser nämligen bara den enskilde konstnärens rätt att kunna tillskansa sig ett visst mervärde av den konst han skapat. Ofta handlar det här om de mest kända konstnärerna, som redan i dag har en mycket gynnsam ekonomisk ställning i förhållande till konstnärskollektivet i övrigt. Det betyder att den sociala profilen och fördelningsprofilen av denna avgift går förlorad. Vill man stödja konstnärskollektivet genom en avgift på vidareförsäljning av konst behöver man inte vänta på upphovsrättsutredningens ställningstagande. Detta är ointressant i sammanhanget. Om jag tolkat motionerna i detta avseende rätt, sammanfaller folkpartiets och vpk:s motioner när det gäller den sociala profilen. Herr talman! Jag yrkar ännu en gång bifall till vpk:s reservation och vädjar till de övriga partierna att stödja denna.

Herr talman! Erkki Tammenoksa gjorde gällande att vi från moderat sida var avvisande till en upphovsrättslig ersättning. Låt mig därför precisera att vi har sagt att när det arbetar en upphovsrättslig utredning, som skall behandla just detta problem, finns det inte någon anledning för riksdagen att nu göra något uttalande på den punkten. Men vi har inte kunnat undgå att lägga märke till de stora svårigheter man haft i andra länder då det gäller droit de suite. Erkki Tammenoksa sade att över 30 länder infört ett regelsystem av den karaktären. Det är riktigt, men det är bara några få länder — kanske fyra — där systemet fungerar. Det finns alltså all anledning att vara litet försiktig och låta upphovsrättsutredningen titta på den frågan. Det är dessutom så, som jag påpekade i mitt anförande, att en sådan ersättning inte får en social profil. Motionärerna är ju ute efter någonting som kan ge stöd i första hand kanske till de konstnärer som har ekonomiska problem. Därmed kommer man in på den andra sidan av saken, nämligen den kulturpolitiska. Där är det ett faktum att skatteutskottet — inkl. dess socialdemokratiska ledamöter — har konstaterat att om man är ute efter attge Prot. 1988/89:46 ett stöd, till bildkonstnärer och andra, som är kulturpolitiskt motiverat, bör 15 december 1988 man inte välja den av motionärerna förordade metoden. Den är skattepoli= = Tmj ocomo omm. tiskt olämplig, och man bör i stället på vanligt sätt i budgetsammanhang ta fram de resurser som behövs. Låt mig avslutningsvis, om vi nu kommer in på skatteproblematiken, fråga Erkki Tammenoksa: Är socialdemokraterna i kulturutskottet beredda att medverka till en skatteskärpning för konstnärer i form av moms även på konstnärens egen förstahandsförsäljning av konstverk? En sådan ökning av beskattningen torde ha diskuterats. Är det så att socialdemokraterna är intresserade av att införa en sådan skatt eller kommer ni att motsätta er den?
Herr talman! Jag skulle först vilja säga till Alexander Chrisopoulos att vi givetvis respekterar skatteutskottets tankegångar om hur en skatt skall genomföras. Vi respekterar givetvis även riksskatteverkets uppfattning. Men eftersom vi har en upphovsrättsutredning, som arbetar med frågor som | ganska nära hänger samman med denna skattefråga, har vi ansett att problemet bör behandlas i hela dess vidd med alla de sociala aspekter som här kan anläggas. Därför anser vi att riksdagen inte nu bör ta steget att införa något slags skatt, som vi efteråt får ångra. Till Lars Ahlmark skulle jag vilja säga att politik är att vilja. Det sade Lars Ahlmark själv i sitt anförande. Utskottsmajoriteten vill markera att det finns en vilja att se på denna fråga i hela dess vidd. Jag förstod att Lars Ahlmark skulle ställa denna fråga om moms. Jag kan givetvis inte nu ta ställning till den saken. Låt oss avvakta och se hur det hela utvecklas och vem som kan komma att drabbas. Den sociala aspekten är givetvis fortfarande med i bilden. Det gäller inte enbart den upphovsrättsliga frågan. Men allt detta får vi ta ställning till när upphovsrättsutredningen lagt fram sitt förslag. En sak till. Den internationella utvecklingen går såvitt jag förstår entydigt mot något slags upphovsrättsligt avgiftssystem. Med tanke på moderaternas ställningstagande till EG borde utvecklingen inte på något sätt hindras, utan vi måste vara med i svängarna.
Herr talman! Det är med lätt förfäran jag konstaterar att jag inte fick något entydigt nej som svar på min fråga om socialdemokraternas medverkan till införande av en moms vid konstnärers egen försäljning av konstverk till allmänheten. Konstnärerna är redan mycket hårt beskattade, och en sådan ytterligare börda är enligt min uppfattning helt orimlig att införa. Den internationella utvecklingen på immaterialrättens område tror jag inte är så entydig. Droit de suite fungerar inte riktigt på samma sätt som en del andra upphovsrättsliga regelsystem. Det finns exempelvis regler som bara gäller inom det egna landet, och det strider mot en övergripande princip, nämligen att även de som inte verkar i ett visst land bör ges samma rättigheter som det egna landets invånare. Det finns också andra betänkligheter, så det är ingalunda givet att 25 utvecklingen här i Sverige med nödvändighet skall gå mot en droit de suite-konstruktion, utan konstnärerna kan stödjas på andra vägar. Vi bör inte binda oss i riksdagen på denna punkt, innan upphovsrättsutredningen är färdig med sitt arbete.
Herr talman! Jag vill säga till Lars Ahlmark att vi kan ha olika upppfattningar om den internationella utvecklingen på detta område, men faktum är att detta system fungerar i Frankrike och Västtyskland, både i länderna och mellan länderna — det sista är inte minst viktigt. Vi får sedan se vad upphovsrättsutredningen kommer fram till.

Herr talman! Att den som äger tavlor av kända konstnärer kan tjäna stora pengar på att sälja dem har länge varit en nagel i ögat på dagens konstnärer, som i många fall lever på eller rent av under svältgränsen. Framför allt två sätt att rätta till obalansen har diskuterats — både i Sverige och i andra länder. Den ena metoden kallas droit de suite, som betyder följdrätt. Den innebär, att när ett konstverk säljs går en viss procent på försäljningssumman till den konstnär som skapat verket eller hans arvingar. Förutsättningen är att upphovsrätten gäller, och det gör den i 50 år efter upphovsmannens död. Droit de suite finns formellt i ett trettiotal länder men fungerar i praktiken bara i fyra, nämligen Belgien, Frankrike, Västtyskland och — som enda öststat — Ungern. Den danska regeringen har så sent som den 8 december i år lagt fram ett lagförslag för folketinget om en droit de suite som ger upphovsmannen 5 96 av försäljningspriset exkl. moms vid yrkesmässig vidareförsäljning av konstverk. I Norge har man i stället valt den andra metoden, dvs. att ta ut avgift på all offentlig försäljning av konst. Den har ingen knytning till upphovsrätten. Pengarna används till stöd åt äldre förtjänta och unga talangfulla konstnärer. Avgifterna uppgick 1987 till drygt 6 milj.kr. De samlas in och fördelas av en fond. Här i Sverige har folkpartiet, centern och enskilda socialdemokrater och vpk-are i riksdagen väckt frågan om skatt eller avgift på vidareförsäljning av konst. En remissrunda visar att konstnärsorganisationerna och kulturmyndigheterna är positiva till förslaget, medan konsthandeln och riksskatteverket är negativa. Det mest omfångsrika inslaget i remisskörden är utredningsrapporten Konstavgift, som har utarbetats av konstnärsnämndens kansli. Däri föreslås ett system liknande det norska — men utan lagstiftning. I stället lanseras tanken att staten sluter avtal med auktionsfirmorna och konsthandeln om att de skall betala in en avgift på 5 96 till en fond. I gengäld bör staten avstå från motsvarande del av momsen. Förebild för det här förslaget är statens avtal med filmbranschen. Konstavgiften skall fördelas av fondens styrelse, bestående av konstnärer — som skall vara i majoritet — samt företrädare för auktionsfirmorna, konsthandeln och staten. I konstnärsnämndens promemoria diskuteras inte närmare efter vilka principer pengarna från en sådan avgift — 12—15 miljoner — skall användas. Det gör däremot flera andra remissinstanser. Statens konstmuseer vill dela intäkterna mellan konstnärerna och kulturinstitutionerna, dvs. främst museerna. Konstnärerna skulle få den del som motsvarar handeln med modern konst och museerna den som inbringas av handeln med antikviteter. Konstnärernas andel kan gå antingen till de enskilda upphovsmännen eller till konstnärskåren som helhet. Pengarna bör främst användas till stipendier åt ”betydande konstnärer och lovande konstadepter”. Statens konstmuseer framhäver alltså kvalitetskravet. Konstnärernas riksorganisation, KRO, lägger större vikt vid de sociala aspekterna och betonar vikten av stöd till unga och oetablerade konstnärer och av väl tilltagna arbetsbidrag. Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, KLYS, tillstyrker ”med stort eftertryck” en vidareförsäljningsavgift om lägst 10 96. Däri instämmer flertalet konstnärsorganisationer. De remissinstanser som vill införa en avgift tänker sig att pengarna skall fördelas till konstnärer efter ansökan, oavsett vems alster som har inbringat dem. Några vill dock ha med större eller mindre inslag av droit de suite — så t.ex. statens konstmuseer och tre konstnärsorganisationer. Riksskatteverket anser att en ”pålaga” av det slag som nämns i motionerna är en skatt, som bör handhas av skatteförvaltningen. En ny punktskatt bör inte införas med mindre intäkterna beräknas bli minst 100 milj.kr. per år. Riksskatteverket avvisar specialdestinering av skatter och säger alltså nej till motionerna på punkt efter punkt. Auktionsfirman Bukowskis liksom övriga företrädare för konsthandeln avstyrker förslaget. Bukowskis befarar att en avgift kan leda till att marknaden minskar. Det är ett naturligt bekymmer för en auktionsfirma. Mer överraskande är att företaget oroas för att statens momsintäkter sjunker. Att finansiera konstnärsstödet över statsbudgeten ger jämnare och säkrare finansiering. Höjda avgifter kan leda till att säljarna vänder sig utomlands. Företaget pekar också på risken att fondens administration skall sluka en stor del av avgifterna, som alltså därmed inte skulle komma konstnärerna till godo. Bukowskis efterlyser en utredning av hur stort konstnärernas behov egentligen är och tillägger: ”Att köpa ett konstverk av en ung till synes lovande konstnär är inte bara ett stöd till konstnären utan även ett risktagande. Det är inte alla tavlor som stiger i pris. Skall man då beskattas för att någon av de konstnärer man satsat på blir framgångsrik? Detta torde inte befrämja yngre okända konstnärers försäljning av sina tavlor. Önskvärt borde vara att de kunde leva på sin verksamhet och inte på bidrag.” Konstnärerna själva håller säkert med om den sista meningen. I realiteten kan dock de flesta av dem inte leva på sin konst. Det gäller också flertalet ambitiösa och duktiga konstnärer. Den föreslagna avgiften på vidareförsäljning av konst är inte heller avsedd som en allmosa. Tanken är i stället att ge de aktiva konstnärerna en andel i den lukrativa handeln med konst. Här anvisar konstnärsnämndens promemoria en väg. Genom att bygga på avtal i stället för lagstiftning undviker man de problem som är förknippade med specialdestinering av skatter. Bukowskis har uttryckt oro för att avgiften godtyckligt kan komma att höjas. Erfarenheterna av filmavtalet ger inte fog för det. Avtalen har varit långsiktiga; det som gäller nu slöts 1982 och löper ut 1991. Filmavtalet — som utgör grunden för Svenska filminstitutets verksamhet — har räddat svensk filmproduktion. Förhoppningsvis ger ett avtal om konstavgift på liknande sätt svensk bildkonst och svenska konstnärer en inteckning i framtiden. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Konstnärerna är samhällets ögon. Genom deras verk kan vi på ett engagerat sätt se vår miljö, våra drömmar och eventuella mardrömmar. De gestaltar den verklighet vi lever i.

1988/89:46 vindskammare i sekelskiftets Holland. Mig veterligt sålde han inte en endaav 15 december 1988 sina målningar och lyckades aldrig försörja sig på sin konst. Vid inbrott i måndags i Kroeller-Mäller-museet i Holland stals bl.a. hans berömda målning Potatisätarna. Chefen för Christies auktionsgalleri i Amsterdam uppskattar enligt tidningsuppgift värdet av den stulna bilden tillsammans med två andra verk av van Gogh till ca 40 miljoner dollar på den öppna marknaden. Det här är ett ovanligt drastiskt exempel på hur en konstnär lämnat efter sig stora gåvor till mänskligheten utan att han själv har kunnat dra någon som helst materiell nytta av sin produktion för egen del. Fortfarande är konstnärernas materiella situation mycket dålig, faktiskt även i vårt land. En försämring tycks också ha skett i takt med att spekulationsekonomin fått insteg på konstmarknaden. Samtidigt som många konstnärer lever i misär ökar konstförsäljning och spekulation. Detta förhållande är en paradox som uppmärksammas mer och mer inom kulturpolitiken. Numera är man på de flesta håll överens om att vi måste göra bastanta förbättringar, inte minst för bildkonstnärerna, vilket betänkandet visar. Frågan är bara hur. Denna debatt visar hur många olika möjligheter man kan ta fram och att uppfattningarna skiljer sig åt. Miljöpartiet de gröna lutar mest åt att vidareförsäljning av konst bör angripas med en avgift, vars intäkter specialdestineras via en fond till konstnärerna direkt. Vi anser att konstnärerna har en så viktig roll i samhället. Tyvärr vill inte riksskatteverket eller skatteutskottet gå den vägen utan vill tillgripa en generell skatt. Vi ansluter oss till utskottets majoritet för att få möjlighet att komma fram till en samlad lösning, både upphovsrättsligt och kulturpolitiskt och kanske även socialt. Vi vill avvakta upphovsrättsutredningens rapport på området. Den väntas komma inom en ganska snar framtid. Utvecklingen på det internationella planet med den s.k. droit de suite, följdrätten, som har diskuterats här, kan ju också påverka bedömningen av hur ett avgiftseller ersättningssystem vid vidareförsäljning av konst bör utformas. Det finns också ett gemensamt nordiskt intresse av rättslikhet på detta område. Det nyligen fattade danska beslutet i folketinget är intressant. Vi är förvånade att moderaterna inte värnar om upphovsrätten som kan garantera den enskilde konstnärens intressen och rätt, vilket är både rimligt och legitimt. Det är alltså moderater och kommunister som vill gå en annan väg. I varje fall nämner vpk i sin reservation att inkomster från en skatt bör administreras av KRO.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

Fru talman! Föreliggande förslag innebär att en miljöskatt — och inte en miljöavgift — skall utgå på inrikesflyget. Skillnaden mellan de båda begreppen är ju att intäkterna från en miljöavgift skall återgå till dem som utövar verksamheten, eller i varje fall till miljövårdande åtgärder inom området för den verksamheten, medan intäkterna av en miljöskatt i stället tillfaller statskassan och sedan kan användas till vad som helst. Vi i moderata samlingspartiet biträdde riksdagsbeslutet i våras då frågan var uppe till behandling, men vi reserverade oss till förmån för att intäkterna från avgiften i sin helhet borde användas till miljöförbättringar inom luftfartsområdet. Därigenom skulle avgiften fylla två syften: dels minska utsläppen av kolväten och kväveoxider genom att stimulera övergång till Prot. 1988/89:46 miljövänligare motorer i flygplanen, dels förbättra miljön inom luftfartsom 15 december 1988 rådet också i andra avseenden. RE et ARE Nu säger utskottet, under åberopande av propositionen, att den avgift som införs skall motsvara de samhällsekonomiska kostnaderna för flygtrafikens avgasutsläpp samt att en minskning av utsläppen också skulle föranleda en minskning av avgiften. Kostnaderna för inrikesflygets avgasutsläpp har i propositionen uppskattats till ca 60 milj.kr. per år, vilket jag tycker är litet egendomligt. Jag undrar hur man egentligen har kommit fram till dessa s.k. samhällsekonomiska kostnader. Det måste vara utomordentligt svårt att beräkna dem, och jag tror att man kan tala om luftiga beräkningar i dubbel bemärkelse. Eftersom regeringen föreslår att intäkterna skall tillfalla statskassan och inte användas till miljöförbättringar inom luftfartsområdet, kan vi givetvis inte biträda förslaget. Vi yrkar att regeringen återkommer snarast till riksdagen med ett förslag till miljöavgift på inrikesflyget — och därför yrkar vi avslag på utskottets hemställan och bifall till vår reservation.

Fru talman! Folkpartiet har under flera år fört en kamp för att belägga skadliga utsläpp med avgifter, s.k. miljöävgifter. Att få med socialdemokraterna och regeringen på detta tänkande har inte tillhört det allra enklaste. Jag har i färskt minne en frågedebatt mellan folkpartiets partiledare Bengt Westerberg och Birgitta Dahl. Bengt Westerberg hade ställt en fråga om miljöavgifter, men Birgitta Dahl värjde sig mot dessa tankegångar. Bengt Westerberg påpekade att det är fråga om att skapa ett ekonomiskt incitament för att minska utsläppen. I dag är det ju gratis att släppa ut upp till den gräns som koncessionen medger, framhöll han. Men Birgitta Dahl ville inte lyssna på det örat. Så här sade hon — jag citerar ur protokollet: ”Jag skulle sedan vilja ta upp uttrycket att sätta pris på miljön. Det kan leda tanken fel, nämligen till att det skulle kunna handla om att man kan köpa sig rätten att förstöra miljön. En av de saker som bekymrar oss mycket och där vi lägger ned stor möda gäller utformningen av ett system som inte under några omständigheter gör det lätt att köpa sig rätten att förstöra miljön.” Bengt Westerberg gick så upp på nytt för en replik och förklarade att i dag är det ju faktiskt gratis för företagen. Det handlar inte om att köpa sig fri, utan det handlar om att införa en avgift för att stimulera företagen att även intressera sig för den del av utsläppen som är tillåten enligt koncessionen. Då svarade Birgitta Dahl: ”Ordvalet är inte oväsentligt för hur man själv tänker eller hur andra tänker som hör en tala.” Och det är uppenbarligen så. Att jag, fru talman, minns den här debatten så väl beror åtminstone till en del på det slut den fick. Bengt Westerberg var på väg upp till talarstolen för att på nytt replikera och försöka förklara folkpartiets tänkande för energiministern. Men mitt i trappan vände han, och med en uppgiven gest gick han tillbaka. Det var egentligen inte lönt att debattera. Birgitta Dahl ville inte förstå. Allmänheten har i dag förstått vitsen med miljöavgifter, och jag tror att Birgitta Dahl också har gjort det. Däremot är det tveksamt om regeringen 31 som helhet har förstått det; jag skall strax återkomma till detta. I våras beslutade riksdagen att en särskild avgift — en miljöavgift — skall införas på sådan inrikes flygtrafik som utförs i förvärvssyfte. Avgiften skall utgöra ett komplement till luftfartsavgifterna och motsvara den del av flygtrafikens samhällsekonomiska marginalkostnader som kan hänföras till flygtrafikens avgasutsläpp. Riksdagen vill alltså ha en avgift, och en sådan har man också beställt. Men regeringen ger sig inte så lätt. Ordvalet är uppenbarligen det viktigaste. Så fort det ansvariga statsrådet, Kjell-Olof Feldt, har redogjort för saken, heter det i propositionen: ”Redan inledningsvis vill jag beröra en terminologisk fråga. I den trafikpolitiska propositionen har beteckningen miljöavgift använts. Av riksdagsbeslutet framgår att ingen del av intäkterna från avgiften skall återföras till dem som utövar den verksamhet som skall avgiftsbeläggas. Inte heller kan ett specificerat vederlag anses utgå för avgiften. Pålagan i fråga är därför statsrättsligt att anse som en skatt.” Fru talman! Folkpartiet yrkar avslag på den här propositionen. Vi gör det självfallet inte därför att vi skulle ha bytt fot eller är emot miljöavgifter. Vi säger nej därför att regeringsförslaget är dåligt. Regeringen borde ha ägnat större intresse åt förslagets utformning — utformningen av miljöavgifterna — och mindre tid åt invändningar i fråga om terminologin. Vi har från folkpartiets sida tre invändningar mot förslaget: Den första rör benämningen skatt. I propositionen anförs två argument för att det föreslagna systemet skall rubriceras ”skatt” och inte ”avgift”. För det första pekar man på att ingen del av inbetalningarna skall återgå till flygnäringen. För det andra hävdas att det inte handlar om en betalning med motsvarande vederlag. När det gäller det första argumentet vill vi hävda att ett system med miljöavgifter inte innebär att intäkterna nödvändigtvis återförs till den betalande. Miljöavgifter syftar ju till att stimulera till företagsekonomiska hänsyn gentemot miljön och ingår som ett element i en samhällsekonomisk kalkyl, där aktören skall bära sina egna miljökostnader. Ingen av dessa funktioner förutsätter att medlen återförs till den betalande. Avgifterna kan mycket väl användas till annat, t.ex. forskning, teknisk utveckling eller kompensation till sådana som lidit skada av miljöpåverkan. Frågan hur medlen bäst används kan alltså avgöras oberoende av vem som betalar avgiften. En öronmärkning av de intäkter som miljöavgifterna medför skapar ofta en rad administrativa och tekniska problem. När det gäller det andra argumentet, om vederlag, kan vi inte se annat än att regeringen här har direkt fel. Problemet vid miljöpåverkan är att en aktör tar i anspråk en nyttighet som inte prissätts. Hela idén bakom miljöavgifter, att sätta pris på miljön, innebär att det allmänna inför ett pris på den nyttighet som tidigare var gratis. Om miljöavgiften får avsedd effekt minskar miljöförstöringen och därmed underlaget för intäkterna. När miljön på detta sätt jämställs med andra nyttigheter som aktören utnyttjar i sin verksamhet och får betala för, finns i den meningen ett vederlag för miljöavgiften. Ur detta perspektiv kan regeringens förslag ses som att flygföretagen betalar ett pris för att få utnyttja luftrummet. Prissystemet bör vara så Prot. 1988/89:46 utformat att en stimulans uppstår att minimera miljöpåverkan. Att i stället 15 december 1988 använda termen skatt pekar enligt vår mening i fel riktning. Ur TSE Aa Den andra invändningen från vår sida rör miljöavgiftens nivå. Vi står kvar vid vår bedömning att miljöavgifter bör ligga på högre nivå än dem som flygtrafik regeringen föreslagit. De måste ligga på en sådan nivå att de verkligen ger flygbolagen skäl att övergå till ny och miljövänligare teknik. Vidare tar detta förslag endast fasta på befintlig verksamhet och befintlig teknik, och det är en brist. Ett krav som företag har rätt att ställa på de ekonomiska styrmedlen i miljöpolitiken är att man genom att förändra sitt eget beteende kan påverka hur man drabbas av avgifterna. Med den avgiftsmodell regeringen nu har valt skulle inte nyinvesteringar i mera miljövänliga motorer innebära lägre avgifter, eftersom de maskintyper om vilka luftfartsverket inte har tillförlitliga data får betala efter vikt. Miljöavgifterna är också mycket schablonmässigt utformade. Fru talman! Med hänvisning till det jag har sagt i mitt anförande yrkar jag bifall till reservation 2.

Fru talman! Under vårriksdagen behandlades regeringens miljöproposition och många motioner och yrkanden i anledning av den. På flera punkter gick riksdagen längre än regeringens förslag. Under den behandlingen gav utskottet och riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag till en vad man nu kallar miljöskatt på flyget. Detta skedde utifrån bl.a. en céntermotion i detta ärende. Regeringen har nu kommit med ett förslag, och vi i centerpartiet tycker att det är bra att en sådan här avgift eller skatt införs så fort som möjligt. Vi har inte väckt någon egen motion i anledning av propositionen, eftersom förslagen bl.a. härrör från en inlämnad centermotion. Det är möjligt att denna avgift skall vara högre för att få avsedd effekt, nämligen mindre utsläpp, eller att utformningen kan förändras. Det kommer viiså fall att ha tittat på fram till den allmänna motionstiden och återkommer i så fall med ytterligare krav på detta område. Vi tycker att det viktigaste just nu är att införa den här typen av miljöavgift. När den väl är införd är det enkelt att förändra t.ex. nivån på den. Vi håller med folkpartiets företrädare i det resonemang de för i sin motion om miljöavgifter. Det resonemanget har vi fört i vår partimotion om ekonomiska styrmedel, som vi lade fram under den allmänna motionstiden, och det återkommer vi också till i januari. Avgiften på miljöutsläpp skall naturligtvis användas för att förbättra miljön, det är helt klart. Det innebär inte att pengarna automatiskt skall betalas tillbaka till den som så att säga har fått åläggande att betala avgiften. Avgiften får i detta fall ses som ett pris och ett styrmedel. I ett särskilt yttrande har detta klargjorts av folkpartiet, och vi har anslutit oss till det från centerpartiet. Vi har också ställt oss bakom en reservation tillsammans med miljöpartiet om ett internationellt arbete för att få till stånd miljöförbättringar på flygområdet även annorstädes än här i Sverige. Jag måste säga att jag är 3 förvånad över att man så lättvindigt kan avfärda kravet på internationellt samarbete genom att hänvisa till en inställning hos de nordiska miljöministrarna. Jag vet inte om det dessa ministrar åstadkom fick så stort genomslag. Det viktiga är att få till stånd en internationell påverkan genom initiativtagande från de nordiska miljöministrarna. Det räcker inte med bara en positiv inställning till internationellt samarbete. Miljöfrågorna kräver handlingskraft, inte bara ord. Fru talman! Centerpartiet har i det här skedet ställt sig bakom betänkandets huvudförslag, vilket jag yrkar bifall till. Därutöver yrkar jag bifall till reservation nr 5.